Fru talman! Den som lyss som liten larv till skogens sus får annat arv än den som födes vid en gata skriver Verner von Heidenstam. Ja, skogen är egentligen lika viktig för dem som bor i en stad som för dem som bor på landet, som lungor för rekreationsändamål och som ekonomisk faktor. Skogen är jordens hud; den skyddar det ömtåliga humuslagret mot torka, blåst och kyla, mot infektioner och djupa skador. Utan sin hud förtvinar jorden. Ibland skyddar skogen mot kyla, ibland mot vind, vatten och värme. Att ta bort jordens hud på felaktigt sätt och på alltför stora ytor ger obotliga skador såsom brännskador eller frostskador på en människas hud. På alla sätt är det viktigt att värna alldeles speciellt om skogen. Det gäller för djur, andra växter och för hela jordens överlevnad. Det är viktigt för syrebalansen på jorden. Man kan jämföra med hur ökenutbredningen sprider sig mer och mer och där de omkringliggande områdena slits. Man kan jämföra med skogsskövlingen i Amazonas, Indien, Nepal och på Borneo m.m. Vi behöver skogen till virke för våra hus och möbler, till bränsle och matlagning. Det viktigaste bränslet för u-ländernas miljarder människor är ved. Vi behöver skogen till vindoch stormskydd, för att bevara grundvattnet, förhindra erosion och förbättra klimatet — eller för att undvika att försämra det. I de flesta länder är en 40-procentig skogsareal ganska lämplig, men i dag uppgår skogsarealen i vissa länder bara till 20, 10 eller 2 20. Vi behöver skogen för rekreation och friluftsliv, för bärplockning, jakt och fiske, för syrebalansen och för att förhindra översvämningar och ökenspridning. Det sistnämnda, ökenspridningen, är väl den minst aktuella synpunkten i vårt land, men genom att kapa de fjällnära skogarna dras gränsen ner mot lägre höjder, och tundran är ju också ett ökenlandskap. Skogen har också ett oerhört stort nationalekonomiskt värde. Tänk bara på export, industrier, möbler, hus, virke och ved. Efter denna lovsång till skogen vill jag också hävda det öppna landskapets värde, odlingslandskapet som matproducerande plats och plats för bebyggelse i glesbygder och tätorter, hagmarker och ängars värde. Våra åkrar, som är nakna -— upplöjda vissa tider av året — söker man numera allt oftare täcka med grödor, de traditionella som höstsäd och vall, men numera också av fånggrödor för att minska läckaget från den öppna jorden framför allt på | västkusten och i närheten av vattendrag. I jordbruksutskottets betänkande 12 finns ett avsnitt om skogsbruk som jag skall behandla. Under ett stort antal år har bidrag givits till att hugga ner och nyplantera s.k. 5:3-skogar. Det bidraget anser miljöpartiet de gröna skall upphöra. I stora delar av landet hör det till kulturlandskapet och till de områden som fortfarande utgör öppna delar av det öppna landskapet. Skogssystemet i dessa områden är också unikt, och djur och växter kan inte välja nya områden att invadera, då oftast barrskogen som ersätter hagmarken inte är en livsmiljö där dessa arter överlever. Detta gäller Mellansverige och småländska höglandet bl.a. I Norrland har bidraget dessutom till stora delar använts fel. Där har ursprungliga naturskogar omfattats av 5:3-bidraget, och oersättliga naturvärden har gått till spillo. Inägor, bl.a. vid fäbodar och fäbodskogar, har också omfattats av bidraget. Gammal kultur och kulturlandskap, värdefulla biotoper, har gått till spillo. Det senare gäller framför allt Dalarna och Jämtland och Härjedalen. Jag skall ta upp frågan om fäbodar senare i dagens debatt. Jag yrkar bifall till reservation 31. Visa er trohet mot SNF:s enkät genom att i slutvoteringen stödja reservation 31 till förmån för 5:3-skogarna. Enighet ger styrka, och det är inte meningen att partierna skall profilera sig in absurdum. Stöd oss i den här reservationen! När det gäller bidrag till skogsvård vill miljöpartiet de gröna slopa bidragen om 10 miljoner till skogsdikning och kraftigt minska bidragen till s.k. 5:3-skogar, dvs. de skall ”ej lämnas till åtgärder som berör marker av hagmarkstyp, glesa och äldre och medelålders lövträdsbestånd eller glesa bestånd i det s.k. fjällnära skogsområdet.” Jag yrkar bifall till reservation 36. Uttrycket ”vad naturen tål” borde försvinna från debatten, eftersom vi egentligen inte menar det vi säger. Vi skall inte ge den vad den tål. Så säger man ju om man nästan golvar någon, så att säga. Det är inte det vi skall göra med naturen. Vi skall ta hänsyn till vad naturen tål för att ändå behålla sin livskraft. I stället för att satsa på skogsdikning och 5:3-skogar skall vi satsa mer på kultur och naturvård. Starka naturvårdsintressen måste alltid beaktas vid avverkning, plantering och andra ”skogsvårdande” åtgärder. Jag yrkar bifall till reservation 37. Skogsdikningsbidraget vill vi skall utgå. Det ökar kväveläckaget och utdikningen av våtmarkerna och hotar växtoch djurliv. Våtmarkerna fungerar som reningsverk när det gäller kväve och en hel del andra ämnen som förstör vår natur. Läckaget från skogen ökar t.ex. i Laholmsbuktens tillrinningsområde medan det minskar från jordbruksmark till följd av intensiva insatser med vall och fånggrödor. Det har ökat kraftigt från skogen i detta område. Därför bör vi sluta med skogsdikning och skogsgödsling. Dikningen rensar våra | våtmarker som fungerar som reningsverk. Även utsläppen från bilarna förs ner i avrinningsvattnet. Ta som exempel Dalälven. Det lämnas bidrag till skogsdikning i närheten av Dalälven som är ett av de stora projekten, ”Dalälven ren”. Det ges först bidrag till skogsdikning, sedan bidrag till att rena älven. Följden blir att den vänstra handen inte vet vad den högra gör. Jordbrukets läckage är större än skogsmarkens — men skogsmarken är tio gånger så stor. Bidraget till skogsbilvägar anser miljöpartiet skall upphöra. Om det bidraget inte funnits, hade stora delar av debatten om fjällnära skogar inte fått den omfattning den haft de senaste åren. Utan det bidraget lönar det sig nämligen inte att avverka skogen i de fjällnära områdena, ända från norra Dalarna och upp längs hela fjällkedjan. Jag yrkar bifall till reservation 39. Kalkning på skogsmark har naturvårdsverket prövat och märkt att den sänker tillväxten och att vissa djur och växter slås ut. Skogsbrukets ekosystem är oerhört känsligt, och med skogens långa omloppstid är kalkning en mycket tveksam åtgärd. Ett nytt skogsbruk utan de stora barrmonokulturerna måste till, med starka lövinslag, utan skogsdikning och utan stora slutavverkningar. Även industri, bilism, flyg och övriga delar av samhället måste här ta sitt ansvar. Därför behövs även lagstiftning, något som vi tar upp i annat sammanhang. Men situationen är på vissa håll så katastrofal att en viss kalkning kan förordas, i den utsträckning som miljöpartiet och vpk föreslår i sina motioner. Bifall till reservation 41 och 42. Om jag har missat någon reservation, yrkar jag nu i det avsnitt som gäller skogen bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom, antingen ensamt eller i samförstånd med andra partier. Tack för ordet.

Fru talman! Jag vänder mig mot det grumliga resonemang som miljöpartiet för när det gäller frågan om avveckling av 5:3-bidraget. I inlägg efter inlägg försöker man få det att framstå som att det är miljöpartiet som driver frågan om 5:3-bidragets avskaffande och att folkpartiet egentligen inte skulle vara med på detta. I själva verket har folkpartiet i flera år lagt fram förslag här i riksdagen om att 5:3-bidraget skulle avskaffas. Vi har drivit frågan långt innan miljöpartiet kom in i riksdagen. Jag vill därför anmoda Ragnhild Pohanka att sluta huttla och i stället tala om som sanningen är: miljöpartiet har anslutit sig till folkpartiets förslag på det här området.
Fru talman! Vi har inte sagt att vi är fumliga. Vi vill ha bort begreppet 5:3-skogar både i lagen och i bidragen. Jag har också tydligt sagt att folkpartiet är med på motionen. Det står även i reservationen.
Fru talman! Vi noterar med tillfredsställelse att miljöpartiet går på folkpartiets linje också i denna fråga.

Fru talman! Först några ord om rennäringen och prisstödet. Det har tidigare framhållits i debatten, men jag måste tydligen upprepa det ställningstagande som vi från socialdemokratiskt håll har gjort. Vi anser det synnerligen olyckligt om man skulle återgå till det gamla systemet med prisförhandlingar i stödet till rennäringen. Som bekant innebär den senaste överenskommelsen i GATT bl.a. att stödet till jordbruksvaror skall frysas och därefter trappas ned. Enligt en preliminär bedömning kan renkött i likhet med hjortkött och liknande anses vara jordbruksvara och skall alltså omfattas av överenskommelsen. Med den anslagskonstruktion vi har i dag innebär detta inget problem. Samernas företrädare och lantbruksstyrelsen kan vid sina överläggningar se till att anslagsmedlen styrs över till för rennäringens utveckling angelägnare områden. En ändrad anslagskonstruktion i enlighet med reservanternas — och efter vad det nu verkar också folkpartiets — förslag framstår mot den bakgrunden som ännu mer oförmånlig för näringen. Till detta kommer att reservanternas förslag innebär att man tar ifrån rennäringen den möjlighet den har fått att i huvudsak styra det statliga stödet mot åtgärder som främjar en ändamålsenlig utveckling och tryggar framtiden. Fru talman! Min uppgift här är att kommentera skogsavsnittet i betänkandet och reservationerna till detta. Här i debatten har tidigare påpekats skogens värde som naturresurs och dess betydelse för folkhushållet. Man kan säga att skogen är nationens kanske viktigaste naturresurs. I den högkonjunktur som nu råder går industrin för fullt och det är stor efterfrågan på råvaran — en råvara som vi får allt större tillgång till i virkesrika skogar. Skogsnäringens möjligheter att i ökad utsträckning bidra till viktiga samhällsmål är större än på mycket länge. Skogsstyrelsen har i sin rapport, som utgör underlag för anslagsframställningen, redovisat hur avverkningen har ökat med 34 miljoner skogskubikmeter under den senaste femårsperioden. Skogsstyrelsen kan också redovisa allt bättre skogstillstånd med bättre återväxt och välskötta ungskogar. En förutsättning för att bibehålla och helst höja avverkningsnivån utan att tumma på kravet om ett uthålligt skogsbruk är en fortsatt hög ambitionsnivå i skogsvården. Det bästa värnet mot trycket av luftföroreningar och försurning är en växtkraftig och välskött skog. Den skogsvårdslag som nu i snart tio år har varit i kraft har visat sig fungera väl — de instrument den har med råd och anvisningar och stöd till olika åtgärder har visat sig vara väl avvägda och vunnit tilltro och respekt i vida kretsar. Skogsbruk är en långsiktig verksamhet — det är av mycket stor betydelse att det regelverk vi har på detta område får tid att verka och att den organisation som är satt att föra ut skogspolitiken får de arbetsmöjligheter som krävs. Vi har därför från utskottets sida tillstyrkt ett förslag från riksdagens revisorer om att skogsvårdsstyrelserna skall vara garanterade en sådan basorganisation att de klarar sina myndighetsuppgifter. Genom åren har uppdragsverksamheten från andra myndigheter — särskilt beredskapsarbetena — kommit att betyda alltmer för skogsvårdsorganisationen. Den avtrappning av denna uppdragsverksamhet som skett genom att arbetsmarknadssituationen förbättrats och beredskapsarbetena har reducerats har blivit en stor påfrestning på skogsvårdsstyrelsernas ekonomi, och det är — som revisorerna påpekat — inte tillfredsställande. Utskottet tillstyrker därför revisorernas förslag om en basorganisation som är oberoende av uppdragsverksamheten och föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna. Däremot avvisar utskottet förslaget om en organisationsutredning om skogsvårdsorganisationen. En sådan har nyligen genomförts internt men med utomstående konsult. Den har resulterat i vissa förändringar, och någon ny utredning finner vi inte behövs för närvarande. Jag yrkar därför avslag på reservation 29. Jag går nu över till att kommentera reservationerna som behandlar bidraget till skogsvård, och då i första hand det s.k. 5:3-bidraget. 5:3-programmet är ett 15-årsprogram som nu är inne på åttonde året. Stora insatser har gjorts, framför allt i landets norra delar, där restaureringen av tidigare plockhuggna och allmänt misshandlade skogar har varit framgångsrik. Men som tidigare konstaterats och som utskottet även nu konstaterar, har det funnits inslag i hanteringen av stödet som med fog kan kritiseras. Nu har emellertid reglerna ändrats så, att risken för att skada naturvärdena har minimerats. Nu kan bidraget även användas som ett stöd för kulturoch naturvården. Hela programmet har också bantats efter den kritik som har framförts, och programmet är i stort sett halverat i förhållande till det ursprungliga förslaget. Jag vill också erinra om det anslag på 10 milj.kr.till utbildning av skogbrukare i ekologi och naturvård som finns i årets budget. Betydande satsningar har tidigare skett för att utbilda de skogsarbetare och planerare som är verksamma i skogsbruket. Anslaget till den utbildningen har visat sig vara väl använda resurser och vi vill nu gå vidare till andra kategorier, som har ett väl så stort inflytande på hur skogsbruket bedrivs. I en gemensam reservation från folkpartiet, vpk och miljöpartiet föreslås att man skall avskaffa 5:3-bidraget och att det skall ersättas med andra stödformer. Denna något kryptiska skrivning, som i sig inte lämnar mycket upplysning om vad man egentligen vill, blir inte mycket klarare om man går till de åberopade motionerna. Folkpartiet har i sin motion en beskrivning av vad alla väl anser att en 5:3-skog är. Man säger att markägaren skall få statligt stöd till nyplantering i gles och skadad skog i avsikt att få en bättre skog. Det sägs faktiskt i motionen. Det är för mig inte någon större skillnad mellan denna beskrivning och vad som sägs i 5 § 3 p. Där säger man att det handlar om skog som är så gles, eller består av felaktigt trädslag, att dess tillväxt är avsevärt mindre än den tillväxt som är möjlig. Vpk säger sig i sin motion vilja ersätta 5:3-bidraget med bidrag till gallring och hjälpplantering. Jag tror att alla skogskunniga kan berätta för vpk att man i så fall är inne på helt andra områden och att motivet för ett statsbidrag till detta är väsentligt svagare. Jag vill, speciellt efter Ragnhild Pohankas anförande, fråga reservanterna: Vad är det ni är överens om? Skall gles och misshandlad skog få ersättas med nyplantering? Om så är fallet har ni även erkänt att det ni fordrar enbart är en kosmetisk förändring. Den sortens spel för galleriet ställer vi från socialdemokratiskt håll inte upp på. Jag yrkar avslag på reservationerna 31, 35 och 36. Även moderata samlingspartiet och centern har avgett reservationer där man yrkar avslag på 5:3-anslaget med en annan motivering som är kopplad till finansieringen. Utskottet menar att bidrag till åtgärder, som syftar till återväxt på den skogsmark det här är fråga om, är en för samhället och det samlade skogsbruket lönsam affär. Det var vi överens om när den borgerliga regeringen föreslog 5:3-programmet 1981, och det anser vi fortfarande. Vi avser därför att genomföra 5:3-programmet med de restriktioner som redovisats. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 32 och 34. När det gäller dikningen är bidragsgivningen även på detta område omgärdat med starka restriktioner, och anslaget har i år kraftigt dragits ned. Frågor om skogsdikning och markavvattning utreds för närvarande, och jag vill därför yrka avslag på den reservation i vilken man kräver stopp för skogsdikning. Ett väl utbyggt skogsbilvägnät är en förutsättning för det moderna skogsbruket. Inordnande av vägnätet i en övergripande vägplan är motiverat av flera skäl, inte minst från naturvårdssynpunkt. Med möjlighet till stöd till planering av vägbyggnad kan den byggas på ett optimalt sätt även om många markägare berörs. Erfarenheten visar att vägarna blir både fler och sämre utan bidrag. Jag yrkar avslag på reservation 39. Frågan om kalkning av skogsmarken har föranlett ett par reservationer och särskilda yttranden. Försurningen av skogsmarken är ett allvarligt problem och detta har starkt understrukits i utskottets skrivning. Det har den senaste tiden även framkommit ytterligare uppgifter som visar på hur allvarlig situationen är. Vi får nu kritik för att kraftfulla åtgärder i form av kalkning inte sätts in på det här området. Det har emellertid funnits olika åsikter bland forskarna om de åtgärder som måste sättas in. En viss försöksverksamhet med skogsmarkskalkning har pågått inom ramen för försurningsanslaget. Förberedelser pågår nu för en utökning av den verksamheten — en utökning som även utskottet förordar. I det betänkande som berör miljöoch energidepartementets område och som skall debatteras senare här i dag, har utskottet klargjort att en omfördelning av medel till en utökad försöksverksamhet bör kunna ske. Det ankommer på regeringen att närmare avgöra i vad mån detta kan ske. Vi behöver ett bättre beslutsunderlag om det skall ske en massiv satsning på skogsmarkskalkningen.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

Fru talman! Martin Segerstedt hade funderingar om hur GATT-förhandlingarna kan inverka på stödet till rennäringen. Om jag förstod Martin Segerstedt rätt menade han att prisstödet till rennäringen i framtiden skulle frysas i likhet med vad som nu skett inom jordbruksområdet. Prisstödet skulle i så fall i fortsättningen kunna utgå till andra delar av näringen. Man frågar sig då vilka delar det kan bli fråga om. Det handlar här om en förhandlingsform. Enligt vad jag kan se är det fråga om en förhandlingsform, som kommer att kunna användas för att bestämma nivån på prisstödet, i vilken form det än genomförs. Detta måste man göra för att prisstödet skall kunna fylla den funktion som avses.

Herr talman! Jag vill för Martin Segerstedt understryka att det är viktigt med lika villkor. Detta gäller faktiskt också för samerna. Martin Segerstedt gör nu sken av att samerna själva skulle få bestämma om man går på socialdemokraternas linje i den fråga som behandlas i reservation 16. Men så är ju inte fallet. Den nuvarande anslagskonstruktionen ger inte rennäringens företrädare några reella möjligheter att föra överläggningar med staten, eftersom prisstödets storlek och totalbelopp fastställs genom ett riksdagsbeslut. Ramen är därmed fastställd, och man kan därför inte som Martin Segerstedt hävda att detta ger samma villkor för samerna som för övriga "grupper. Martin Segerstedt säger nu också att skogsvårdslagen har fungerat fantastiskt bra. Skogsvårdslagen har dock inte alls fungerat på det sätt som Martin Segerstedt vill ge intryck av. Hur är det egentligen med skogsdöden? Hur är det med den inplantering av nya trädslag som givit bekymmer? Hur har det gått med naturvården i skogen, Martin Segerstedt? Nog behövs det också här ett NOLA-bidrag, och frågan om den fjällnära skogen skall vi inte tala om. Är Martin Segerstedt verkligen övertygad om att alla som ser de jättelika kalhyggena runt om i landet anser att skogsvårdslagen har fungerat särskilt bra? Jag är det inte. Slutligen till frågan om 5:3-bidraget. Här försöker Martin Segerstedt att med tekniska och juridiska konstruktioner få det att se ut som om det vore omöjligt att avskaffa detsamma. 5:3-bidraget uppmanar, påverkar och driver utvecklingen till en avverkning som vi folkpartister inte vill gå med på. Icke desto mindre finns det naturligtvis skäl till att i några sammanhang också ge bidrag och stöd till naturvårdsåtgärder i skogsbruket. Man skall därför, Martin Segerstedt, läsa såväl reservation 31 som reservation 33 om man ser till folkpartiets inställning i den här frågan. Glöm inte att vi folkpartister, liksom socialdemokraterna i somras före valet, sade att 5:3-bidraget—- vad det än står för här — skulle avskaffas. Det löftet sviks kontinuerligt av socialdemokraterna. Vi i folkpartiet står också nu när valet är över fast vid våra givna löften.
Herr talman! Jag instämmer i det Anders Castberger sade — löftena sviks verkligen nu. Det var dessutom skriftliga vallöften det gällde. Det gick ut en enkät från en folkrörelse i ett stort uppbåd, och det är någonting ganska ovanligt. Men man visar inte större respekt för det än att man kan skriva ett ja och sedan blir det ett nej när man verkligen skall rösta här. Det är naturligt att socialdemokraterna angriper oss, men jag har mycket svårt att förstå varför Anders Castberger angrep oss, när vi har skrivit under samma reservation. Jag tycker att vi måste stödja varandra och gå emot dem som har en annan åsikt.
Jag erinrar om att repliken gällde Martin Segerstedts anförande.
Herr talman! Bilvägar i fjällnära skogar är det viktigt att inte stödja längre, för dessa vägar går i en hel del fall ända fram till skyddade områden. Utan de här bidragen hade de fjällnära skogarna till största delen fått stå där de står. Det hade bara varit ett skonsamt skogsbruk där, och det är det vi förordar när vi kommer in på den punkten sedan. Jag vidhåller det jag har sagt. Vi stöder borttagande av bidragen till bilvägar i fjällnära skogar. Jag vet att jordbruksutskottets ledamöter vid en utfrågning har fått se bilder av hur det ser ut där man har kalhuggit stora ytor. Här gäller det ett skriftligt vallöfte, och dessutom finns det alltså bilder på hur dåligt det fungerar. Så jag vidhåller yrkandet om bifall till våra reservationer, förstås.
Herr talman! Martin Segerstedt pratar om skogen som den resurs den är, och skogens betydelse har understrukits av flera talare här i dag. Sedan hänvisar Martin Segerstedt till vad skogsstyrelsen har krävt i sin anslagsframställning och anser att allting skulle vara bra. Skogsvårdslagen tar jag inte upp idet här sammanhanget för den kommer vi tilli en debatt litet längre fram där det kommer att framföras litet olika uppfattningar. 5:3-bidraget har många kommenterat, och Martin Segerstedt tog också upp det. Här bygger vårt ställningstagande på att man skall ta bort skogsvårdsavgiften och också 5:3-bidraget som ju ur synpunkter som många här har anfört har blivit felaktigt. Därför finns det ingen anledning att ha det kvar. Det är konstigt att man inte från socialdemokratiskt håll kan ansluta sig till den uppfattningen och samtidigt ta bort skogsvårdsavgiften, som ju är en orättvis beskattning av skogsbruket. Det borde socialdemokraterna kunna förstå. I stället fortsätter de att beskatta skogsbruket. Det skall vi nu inte besluta om här i dag, men det hör ihop med det vi nu diskuterar, och det är därför den här debatten blir så svår. Martin Segerstedt berörde också utbildningen av skogsägarna i ekologi och naturvård. I förra årets debatt beskrev jag litet grand vad som hände när jag var ute på en skogsdag som skogsägarna hemma anordnade. Där lade man verkligen ner stor energi på att marknadsföra naturvården och intresset för att bevara de häckningsplatser som kan finnas för sällsynta fåglar. Det är bra att det satsas pengar på sådan utbildning, och jag tycker att det är viktigt att konstatera att det också har gett resultat. Egentligen har förståelsen och viljan att göra någonting bra av naturen och av skogen funnits hela tiden, i varje fall hos de skogsägare som själva jobbar i skogen. De förstår att det är viktigt med utbildning och vill också att sådan skall anordnas. Martin Segerstedts upprepning av och hänvisning till skogsstyrelsens anslagsframställning slutade när han kom in på kalkning, för där stämde det ju inte längre. Det skall jag inte gå in på, för det kommer Karin Starrin att närmare utveckla litet längre fram. Men jag förstår att Martin Segerstedt inte läste vad skogsstyrelsen skrev i det fallet. Även när det gäller rennäringen kommer Karin Starrin att bemöta vad Martin Segerstedt hade att säga.
Herr talman! Det är ett stort framsteg att 5:3-bidraget har fått en ändrad innebörd, så att det kan användas för naturvårdsoch kulturvårdsåtgärder och att det klart sägs att det inte skall användas i hagmarker och lövskogsbestånd på ett sätt som står i konflikt med naturvårdsintressena. Det är ett stort framsteg för naturvårdsintressena och därmed för oss allihop, eftersom de intressena är allas våra gemensamma. Nu menar Martin Segerstedt att därmed är vad som skett med 5:3-bidraget egentligen bara en kosmetisk förändring, men den uppfattningen delar inte jag. Bidraget har använts felaktigt — det medger också Martin Segerstedt — och de politiska partierna har inför valet lovat att avskaffa detta bidrag. Ett sådant löfte, givet utan avsikt att hållas, Martin Segerstedt, det kan man kalla för kosmetika i syfte att dölja de verkliga avsikterna! Bidraget har använts på ett sätt som inte var önskvärt, och vi har lovat att ta bort det. Låt oss då göra det och inrätta ett nytt bidrag som har fördelarna med det gamla men utan att ha dess nackdelar och som inte är kringvärvt av den misstänksamhet som alltid framöver kommer att råda när det gäller 5:3-bidraget på grund av det som har varit! Gör vi det, slipper vi tveksamheterna i fortsättningen. Ett riksdagsbeslut med den innebörden skulle utgöra en garanti. Utan ett riksdagsbeslut kommer misstänksamheten att kvarstå — det kommer alltid att finnas en oro för att det som nu har ändrats åt rätt håll lika väl kan ändras tillbaka i för naturvården mindre gynnsam riktning.
Herr talman! Martin Segerstedt tar upp vårt förslag beträffande anslag till försök med skogsmarkskalkning, som innebär överförande av medel från ett annat anslag. I princip och i sak är utskottet enigt om behovet av försökskalkning, det är vi på det klara med. Majoriteten i utskottet förordar att regeringen skall avgöra ärendet. Är utskottet enigt i sak, kan jag inte förstå varför inte riksdagen kan fatta beslutet. Jag tycker att det är ett svaghetstecken av majoriteten att inte våga föreslå det. Det talades i ett tidigare inlägg om att marken i västra Sverige är utsatt för kraftig försurning — bl.a. nämndes Laholmsbukten. Jag vill ge några sakupplysningar, för jag tycker inte att man får prata runt så som man gjorde här. Det gödslas ingen skog i södra Sverige. Det behövs inte. Problemet är att vi får enormt mycket luftburna föroreningar, och det tycker jag inte att man skall lasta skogsbruket för, utan det är någonting som hör hemma i en annan diskussion.

Herr talman! 5:3-begreppet har det talats om här. Därmed är vi inne på att definiera olika företeelser, och en sak som hjälper oss väldigt bra när det gäller att göra definitioner just inom skogsbruket är skogsvårdslagen. Frågor rörande gles skog har i skogsvårdslagen kommit att behandlas i en paragraf som kallas 5:3. Där finns alltså definitionen. Vad man nu försöker göra här är att ta bort begreppet, för det står faktiskt så i reservationen. Det är begreppet 5:3 man skall ha bort. Men företeelsen finns ändå kvar, nämligen den glesa och skadade skogen. I folkpartiets motion, som åberopas i hemställan i den reservation vi pratar om, beskrivs det utomordentligt bra vad som är gles och skadad skog som behöver tas bort. Eftersom man inte har samma möjligheter som man annars har att få en virkesfångst på området, skall man kunna få ett samhälleligt stöd för att få dit ny skog. Det är precis vad 5:3 handlar om, och det är vad ni har definierat. Därför menar jag att ni försöker att med någon sorts kosmetisk trolleriformel få bort 5:3-bidraget och kalla det någonting annat. Så några ord om rennäringen. Det är riktigt, som det har sagts här, att en frysning kan innebära att man inte kommer fram på den väg man har tänkt sig, dvs. att ge ersättning per ren. Därför är det väsentligt att man har en större frihet i ett annat system när det gäller att ersätta rennäringen. Jag kan tala om, att det finns många sätt att ersätta rennäringen. Det finns renstängsel och det finns andra åtgärder som rennäringen är i stort behov av och där man skulle kunna lägga över de ersättningar som man nu helt binder upp till att gälla enbart varje slaktad ren.

Herr talman! Det kan verkligen ifrågasättas vad som är kosmetik här.

Vi har också i vår motion angivit att 5:3-bidraget bör avskaffas och ersättas med ett stöd som helt inriktar sig på glesa barrskogar och andra områden utan större värden för naturvården. Låt oss ändå komma överens om, Martin Segerstedt, att vad det handlar om här är att ta bort ett bidrag som har förfelat sitt syfte och inte utgör det stöd för naturvårdsåtgärder som vi kanske skulle önska. Låt oss göra någonting riktigt och förbättra i stället för att så envetet hålla fast vid 5:3-begreppet, Martin Segerstedt, trots att ni avger löften om att avskaffa det. Jag är väl medveten om att utskottets vice ordförande, socialdemokraten Hans Gustafsson, anser att man inte skall avge några löften före valet och att vi kollektivt borde komma överens om det. Men om vi ändå gör så — folkpartiet kommer kollektivt inte överens om det här med socialdemokraterna, det kan jag intyga — är det faktiskt upp till oss att försöka se till, att vi också håller löftena. Det är konstruktioner som Martin Segerstedt försöker sig på när han talar om kosmetik.
Herr talman! Martin Segerstedt gör nu en repris på det som Lennart Brunander sade för en timme sedan ungefär; han blandar nämligen ihop lagen och bidraget. Det är ingen här som har krävt att lagen och dess 5:3-paragraf skulle ändras. Ändringen avser det bidrag som kallas 5:3 bidraget och som har kommit att utnyttjas fel. Att avskaffa det bidraget förutsätter på inget vis en ändring av lagen. Jag förstår inte men beklagar djupt den prestigefylldhet som präglar socialdemokratin i det här avseendet. Jag tycker, som jag sade i mitt förra inlägg, att det faktiskt handlar om politisk trovärdighet, och jag skulle vilja uppmana socialdemokraterna att hellre än att avge löften före valet, som ni sedan inte har för avsikt att hålla, avstå från det. Det misstroende och det politikerförakt som blir följden av det här beteendet drabbar det politiska systemet i vårt land över huvud taget, och jag tycker att det vore en vinst för alla politiska partier, om de partier som inte kan stå för sina löften lät bli att avge sådana.
Herr talman! Jag blev bara apostroferad och ville betona det. Jag har ingen replik här, eftersom jag tycker det är onödigt att upprepa det jag har sagt förut. Jag står fast vid det jag har sagt.
Herr talman! Oavsett om ersättningen ges per ren eller för renstängsel eller för andra saker är det konstruktionen att förhandlingar skall föregå beslut om bidragets storlek som är det viktiga i den här reservationen. Det är det den handlar om.

Herr talman! Nej, Berith Eriksson, det handlar faktiskt inte om det, utan just om ersättning per ren eller frihet att ordna den på annat sätt. Det är det som reservationerna handlar om och det är det vi skall gå och rösta om. Det är rätt väsentligt att man sätter sig in i vad frågorna egentligen gäller. Jag kan vidare konstatera att jag inte har fått något svar på min fråga, vad ni egentligen är överens om när det gäller 5:3-bidraget. Är ni överens om att man skall kunna ta bort gles, dålig skog och sätta dit nyplanterad riktig skog som passar på området? Det har jag inte fått något besked om, utan ni fastnar i någon sorts semantisk uppgörelse om vad det ena eller andra betyder. Det är alldeles klart, såvitt vi vet nu, att alla kommer att vilja ha kvar avsikten med 5:3-bidraget, och det är ju en framgång. I övrigt gäller det bara att förändra själva uttrycket och begreppet, och det är faktiskt också vad man har skrivit.

Herr talman! Svenskt fiske upplever inte några glansdagar under socialdemokratisk regering. Däremot var de beslut som fattades 1978, när vi hade borgerlig regering, ett stort framsteg för näringen. Den nuvarande majoriteten naggar litet i kanterna varje år, om den inte hugger stora stycken av en kaka som redan är alltför tunn. Regeringen bjuder på fisk. Statsministern tvekade inte för ett par veckor sedan att skriva under EFTA-deklarationen i Oslo. Han var däremot inte beredd att tala om, hur han tänkt kompensera och klara fisket — om han nu tänker kompensera och klara det. Nu har turen kommit till de fraktbidrag som tillkom när vi fick dumpningsförbudet i Östersjön för att vi skulle få en viss lönsamhet och för att ge fiskaren en viss ersättning för hans arbete med att skyffla och transportera foderfisk. Vad som är mest osmakligt i hela historien är att fiskeristyrelsen som enda motiv för överförande av medlen till andra ändamål använder metoder där både trovärdigheten och hederligheten kan ifrågasättas. Det är inte så som fiskeristyrelsen uppger, att fraktbidrag utgår från fiskprisregleringen. Det vet fiskeristyrelsen. Så okunnig är man inte på fiskeriverket. Att sedan jordbruksdepartementet sväljer de falska uppgifterna är också ganska märkligt. Det är ju där man författar fiskprispropositionen. Jag är mycket förvånad över att fiskeristyrelsen så totalt vilselett jordbruksministern. På departementet borde man ju veta vad man skriver. Eller lever fiskeristyrelsen och departementet i den tron att ingen annan vet vad som gäller? I så fall tar de fel. Jag hävdar att det är under ett statligt verks värdighet och att det är ohederligt att under falska påståenden beröva fisket ett stöd som behövs och säkerligen kommer att behövas, eftersom konjunkturerna när det gäller mjöl och olja går upp och ned. Vi har ju i dag ett system där de pengar som inte förbrukas som fraktbidrag får disponeras av fiskeristyrelsen till annat. Med det borde man ha låtit sig nöja. Det hade gagnat samarbetet mellan fisket och fiskeriverket. Det kan noteras att föregående budgetår utnyttjades endast litet över 200 000 kr. Resten gick till annat. Jag yrkar bifall till reservation nr 50. Riksrevisorerna hade föreslagit att fiskberedningslånen skulle slopas. Fiskerilånen och fiskberedningslånen har ju varit sammankopplade på sådant sätt att det har varit möjligt att flytta över medel från det ena ändamålet till det andra. När nu fiskberedningslånen slopas försvinner 10 milj.kr. från det sammanlagda tillgängliga beloppet. Från moderat håll har vi motionerat om att beloppet för fiskberedningslån skulle överföras till fiskerilånen. Då hade pengarna funnits kvar. Det skulle ha betytt en förstärkning, som varit väl behövlig för att täcka den ökning av lånebehovet som ökade priser på fiskebåtar och skepp inneburit. Vid utskottsbehandlingen föreslog folkpartiet och, tror jag, också centern att 5 milj.kr. av de 10 skulle gå till forskning och 5 milj.kr. till fiskerilån. För att kunna lösa frågan och möjligen få någon ökning ställde vi oss från moderat håll bakom det förslaget. Förslaget fick inte majoritet. Inte bara socialdemokraterna gick emot en höjning av beloppet för fiskerilån utan tyvärr också både miljöpartiet och kommunisterna. Det borde vara angeläget, inte bara för de tre borgerliga partierna, att behålla ett svenskt fiske på en något så när acceptabel nivå. Vi har snart inget annat sjöfolk i Sverige än fiskare. Vi behöver fiskarnas kunskaper, deras båtar och deras utrustning. Det är egentligen bara fiskare som klarat av att hitta och följa en ubåt. Vi behöver fisket för att behålla skärgården levande, för vår folkförsörjning och för vårt försvar. Det är därför som vi på moderat håll ser det så angeläget att svenskt fiske stöds och hålls på en sådan nivå att service av olika slag blir lönsam och kan fungera längs vår långa kust. Jag yrkar bifall till reservation nr 51. När riksdagen genom beslutet om fritt handredskapsfiske på södra ostkusten konfiskerade vattenägarnas urgamla rätt till fisket var vi moderater motståndare till detta. Den ersättning som utgått har endast gällt dem som sålt fiskekort eller arrenderat ut sina vatten. Således har den som själv utnyttjar sina vatten, s.k. skärgårdsfiskare, ingenting fått. När vi inte kan ändra beslutet är vi i varje fall på moderat håll beredda att stödja krav på ersättning till dem som drabbats och som frånrövats sin enskilda egendom. Vi säger därför i ett särskilt yttrande, liksom vi sagt i vår fiskemotion, att då intrång och förluster värderats är vi beredda att inom rimliga gränser anslå medel för ersättning av de förluster som drabbat den enskilde ägaren genom konfiskationen av hans rätt till fiske. Till sist, herr talman! Företrädare för jordbruket har uttalat sin oro inför framtiden på grund av överenskommelsen inom GATT. Det är inte så märkligt. Svenskt fiske och dess företrädare känner inte mindre oro inför framtiden efter statsministerns underskrivande av EFTA-deklarationen om full liberalisering av handeln med fisk och marina produkter. Fiskerinäringen har i motsats till jordbruket inte fått några löften eller några garantier för framtiden. Jag fick inga svar på mina frågor till statsministern den 23 mars här i riksdagen. Jordbruksministern har mig veterligt inte kommenterat uppgörelsen. Vad betyder full liberalisering? Island tolkar uttrycket så, att allt stöd skall bort medan dess stöd i form av skattelättnad skall få vara kvar. Norge räknar med att ha stödet kvar. Vad tänker vår regering? Det vet vi inte. Det som vi vet är att man i dag naggar ytterligare på fiskets stöd. Det är därför inte så underligt att vi känner oro för framtiden. Hur blir det efter den 1 juli 1990? Ett klarläggande av vad regeringen menar med full liberalisering vore värdefullt. Ett besked får inte dröja alltför länge. Jag yrkar bifall också till de reservationer i övrigt som avgivits av moderata ledamöter.
Herr talman! Det är möjligt att jag missförstått Jens Erikssons anförande, och i så fall ber jag om ursäkt, men jag uppfattade att han i sitt inlägg räknade in vpk i den majoritet som inte vill bevilja fortsatta lån till fiskerinäringen. Om jag uppfattade honom rätt, vill jag påpeka att vpk i reservation 52 har anfört att vi anser att dessa lån skall utgå med samma belopp som hittills, dvs. 10 milj.kr. Jag vill också tala om att för den händelse att vi inte får kammarens bifall till den reservationen, har vi för avsikt att stödja reservation 51, som likaledes rör lån till fiskerinäringen, men med lägre belopp. Den eventuella majoritet som skulle finnas emot detta skulle bestå av socialdemokraterna och miljöpartiet.

Herr talman! Jag har uppfattat vpk:s reservation så, att ni vill att fiskberedningslånen om 10 milj.kr. skall behållas, medan mitt förslag och reservationen går ut på att i stället fiskerilånen skall höjas. Jag noterar med tacksamhet att vpk är berett att stödja vår reservation om er faller. Det blir ett mycket bra stöd.

Herr talman! De två betänkanden från jordbruksutskottet som vi i dag skall behandla överlappar varandra. Jag vill anmäla att vi kommer att ta upp frågan om skogskalkning under överläggningen om miljöbetänkandet. Det som inte skulle kunna hända har hänt... Jag tänker inte på något sätt vara ironisk i den mycket allvarliga fråga som jag tänker ta upp, nämligen Tjernobylolyckan och dess konsekvenser. Tjernobylolyckan fick många att förstå allvaret när teknikens fullkomlighet inte håller. Hur skall vi kunna leva med en produktion som bygger på en teknik som förutsätter att man håller sig helt avskild ifrån allt liv, en teknik som bygger på att inga misstag och inga felaktiga bedömningar och beräkningar får göras? Tjernobylolyckan fick mycket allvarliga konsekvenser för stora delar av vårt land, inte minst för oss i Gävleborgs län. För många människor har olyckan inneburit helt ändrade livsmönster. Att vi då så här lång tid efter olyckan fortfarande inte har kontroll över olika effekter är helt otillfredsställande. Vi måste komma till rätta med den otrygghet som ovisshet skapar. Vi måste få veta vad som händer med fisk, rådjur, älgar etc. Vi måste få veta vad som händer med naturen, och vi måste få veta vad som händer med människan, om hon äter av strålutsatt föda.

Statens strålskyddsinstitut konstaterar att stråldoserna som uppmätts inte skall överdrivas, men det säger klart ifrån att det är mycket angeläget att klarhet kan skapas beträffande de mycket varierande strålmängder som mätts upp. Det är oerhört angeläget, framhåller SSI, att man har en komplett uppföljning. Tjernobylolyckan har kostat Sverige ungefär 1 miljard kronor, dels i olika ersättningsbetalningar, dels i mätning, forskning etc. Här är det naturligtvis oerhört viktigt att man utifrån en kunskap som man redan har skaffat sig bygger vidare, så att man kan få en komplett kunskap. Olyckor kan ju hända igen. Vi säger inte att de skall hända, men så kan bli fallet. Prot. 1988/89:95 Fortsatt intensiv forskning måste kunna bedrivas inom tre olika områden, 12 april 1989 som naturligtvis också måste samordnas med varandra: hälsoeffekter på människan, effekter på livsmedel, som fisk, rådjur, ren och älg, samt förändringar i ekosystemet. Statens strålskyddsinstitut och länsstyrelsernas miljöoch hälsoskyddsenheter måste få bättre resurser att skapa den trygghet som vi människor har rätt att känna. SSI ser klart att ett sådant behov finns, men har tyvärr inga resurser för att möta det. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. I mom. 22 tas frågan om ändrad anslagskonstruktion för prisstöd till rennäringen upp. Flera av de tidigare talarna har tagit upp denna fråga, och vi vill från centerns sida påstå att en viss eftersläpning har skett i frågan om prisstödet till rennäringen. Nivån är dessutom låst så att rennäringen inte har någon möjlighet att föra reella förhandlingar med staten. Detta förfaringssätt accepteras inte av lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd eller Svenska samernas riksförbund. Prisförhandlingen blir nu i verkligheten en fördelning av en ersättningsnivå som redan är bestämd. Jag kan inte förstå vare sig Åke Selberg eller Martin Segerstedt, som säger att rennäringen själv har möjlighet att styra stödet. Nivån är ju satt, och det är nu enbart fråga om en fördelning. Det kan inte vara tillfredsställande. Glädjande nog hör jag här i debatten i dag att även folkpartiet har förstått innebörden av detta beslut, så att vi får majoritet i kammaren — det är bra. Tjernobylkatastrofen har drabbat också rennäringen. Hittills har rennäringen ersatts för de skador som har uppstått. Årets budgetproposition kan tolkas så att nästa budgetår är det sista som ersättningen utgår. Detta skulle vara mycket olyckligt, eftersom det fortfarande råder stor osäkerhet och ovisshet, som jag redan har varit inne på. Det är helt nödvändigt att riksdagen klart uttalar att ersättning skall utgå så länge ersättningsberättigade skador och förluster föreligger. Jag yrkar bifall till reservation nr 16. Herr talman! Detta är viktiga och allvarliga frågeställningar, som jag nu förutsätter att riksdagen får en bättre kontroll över.

Herr talman! Rennäringen har återigen tagits upp. Det framställs i denna debatt som om det nu skulle vara fråga om att återgå till en förhandlingsordning som gällde tidigare, men så är det inte. Det var också tidigare regeringen som fastställde summan, men det var antalet renar som påverkade hur stort bidraget blev. Det visar att det inte alls är fråga om att återgå till någon typ av förhandlingsordning utan enbart om att göra hela systemet än stelare. När det gäller ersättning för Tjernobylkatastrofen har utskottet förtydligat propositionen på den punkten, så att ersättning kommer att utgå också i framtiden.
Herr talman! Jag vill då bara förlänga frågan: Håller Martin Segerstedt med om att de som för dessa förhandlingar, dvs. rennäringens företrädare och lantbruksstyrelsen, inte heller tycker om den nya ordning som eventuellt 73 kommer att beslutas?

Herr talman! Jag tänkte ta upp fisket, som behandlas i betänkandet, och göra några kommentarer till reservationerna 44—55. Situationen för det svenska fisket är gynnsam om man tittar på fångstkvantiteten jämfört med tidigare år. Förra året ökade den totala fångsten från 190 000 ton 1987 till 225 000 ton 1988. Under den första delen av 1989 har fångsterna fortsatt att öka jämfört med samma period 1988. Det kan också noteras att torskfisket har ökat från 43 000 ton 1987 till 50 000 ton 1988. Samtidigt skall noteras att denna milda vinter kan ha bidragit till ett mer kontinuerligt fiske. När jag lyssnade till Jens Eriksson tidigare i dag fick jag nästan intrycket att det var nattsvart för fisket. Han målade också ut att det med den socialdemokratiska regeringen inte fanns mycket hopp. Jag håller med om att det inte är problemfritt för det svenska fisket. Det finns problem, och jag skall nämna några. Den miljöförändring som har skett och sker i haven är naturligtvis till nackdel för fisket. Balansen i fiskbeståndet har rubbats. Den algblomning som skedde förra sommaren var inte en engångsföreteelse — den kommer säkert tillbaka. Vi har rubbat klimatet i havet genom föroreningar, tillförsel av näring, osv. Detta rättas inte till på en dag, en vecka, en månad eller ens ett år. Nej, det tar mycket lång tid. Bromssträckan är med andra ord mycket lång, 10, 15 eller 20 år. Självfallet kommer detta att påverka inte bara det svenska fisket utan också fisket i de nordiska länderna. Vi har i Sverige i dag jämfört med förra året en bättre beredskap och varningssignaler när det gäller algblomningen. Genom samordning av undersökningsfartyg och vattenprovtagning bör vi inte, om situationen kommer tillbaka, bli tagna på sängen. Andra problem som jag ser är dels dimensioneringen av svenska fiskeflottan, dels avsättningen av fisk till svenska hushåll. Tekniken inom fisket har genom åren också förändrats. Större, modernare och snabbare båtar med längre gångavstånd samt bättre, moderna fiskeredskap gör att haven nästan dammsugs på fisk. Det ställs krav på lönsamhet, större och kostsamma fartyg och redskap. Allt detta skall betalas, och det gör att fisket måste bedrivas nästan alla dagar i veckan. Den fisk som egentligen inte borde tas upp utan borde få vara kvar i havet, dvs. mindre fisk, åker med av bara farten. Med denna intensiva fiskning och havens dåliga kondition finns det anledning att oroa sig för framtidens fiske. Lägger man därtill de svenska hushållens dåliga intresse för färsk fisk, gör det inte situationen bättre. Ett annat problem är laxen i Östersjön. Lax finns, men beståndet av den naturproducerade laxen har kraftigt minskat. Därför har fiskeristyrelsen utarbetat förslag för att minska fisket av lax, och detta förslag remissbehandlas för närvarande. Jens Eriksson nämnde i sitt anförande att det vid statsministermötet i Oslo nu i vår träffades en överenskommelse om att fiskhandeln skall liberaliseras den 1 juli 1990. Jag kan tillägga att Finland fick behålla skyddet för strömming och lax och skall före 1993 presentera en tidtabell för hur detta skall trappas ned. Kvar står dock en kinkig fråga, och det är hur det skall bli med den svenska prisregleringsavgiften, som finansierar hela prisstödet till fisket. Prisregleringsavgiften är ett stöd till fisket och tas ut även på import. Den ändrar konkurrensförhållandena till svensk fördel och kan därför inte anses förenlig med konventionen. Om fisket skall ha fortsatt stöd måste således en annan finansieringskälla sökas. Herr talman! Visst finns det orosmoln över fisket, men jag tror, Jens Eriksson, att en kraftfull socialdemokratisk politik löser problemen. Vi är medvetna om att fiskenäringen har stor betydelse, både för att förse människor med föda och för att ge sysselsättning i många glesbygder. När man läser reservationerna till betänkandet kan man få intrycket att höjda budgetmedel till näringen löser hela problematiken. Det gör de inte — annat än möjligen kortsiktigt. Det kan jämföras med att pinka i byxorna — det är skönt för stunden men blir ganska snart obehagligt. Vi måste med andra ord få haven i bra kondition. Vi måste få en bättre balans med fisket och fiskbeståndet och få svenska hushåll att äta mer fisk. Med den målsättningen tror jag att vi skall klara framtiden. Herr talman! Jag skall nu gå över till att kommentera några av reservationerna om fisket. Folkpartiet vill i reservation nr 44 höja anslaget till fiskeristyrelsen med 300 000 kr. för fortbildning av yrkesfiskare. Jag skulle vilja säga att yrkesfiskarna i likhet med andra yrkesgrupper själva bör bekosta sin fortbildning. Vid den kuststräcka som jag kommer ifrån fungerar det så att man åker upp till Kalmar och utbildar sig i tre fyra veckor. Sedan åker man hem och fiskar samtidigt som man fortsätter utbildningen hemma. Man går sedan tre, fyra veckor på en intensivutbildning. Sedan fortsätter det så här. Jag menar att möjligheten finns och att det inte bör vara något speciellt. I reservation nr 45 vill vpk öka anslaget till fiskehamnar med 2 milj.kr. Jag anser att med den utveckling som har skett mot större fiskefartyg och behov av rationell utrustning m.m. i hamnarna, spelar inte fiskehamnsbidragen någon nämnvärd roll i dag. Kostnaderna för hamnarna är nämligen så stora. Många hamnar används dessutom i allt större utsträckning för fritidsbåtar. Ägarna till dessa båtar har möjlighet att via betalning av avgifter medverka till underhållet av hamnarna. Reservationerna nr 46 och 49 upptar katastrofskydd, katastroffond och stöd till Hallands fiskare. Inom ramen för nuvarande regler finns möjlighet att erhålla skrotningsbidrag vid avveckling av fiskeföretag samt bidrag till åtgärder till annan fiskeinriktning. Via arbetslöshetskassan kan stöd också ges. Dessutom står övriga arbetsmarknadspolitiska medel till förfogande. I reservation nr 50 vill moderaterna införa fraktbidrag — som Jens Eriksson var uppe och pläderade för — om 500 000 kr. för transporter av foderfisk mellan ostkusten och fabriken på västkusten. Pristilläggen gick in och, enligt vad jag vill påstå, ersatte fraktbidragen för att stimulera till foderfiske och ett direkt stöd till fiskarna. Att därtill subventionera verksamheten i en enskild industri är inte lämpligt. Fraktbidragen bör därför, sedan pristilläggen infördes, slopas. De tre borgerliga partierna vill gemensamt i reservation nr 51 höja summan till fiskerilån från 40 milj.kr. till 45 milj.kr. Vpk:s uttalande oroar mig litet grand. Med den utveckling som har skett i fråga om kreditmöjligheter och kreditvillkor på den allmänna kreditmarknaden, finns det inte, såsom vi bedömer det, någon anledning att i dag öka fiskerilånen. Den summa som anslås får anses vara väl anpassad till behovet av förnyelse av fiskeflottan, med särskild inriktning på den Östersjöbaserade flottan. Vpk vill i reservation nr 52 att anslaget till fiskberedningslån skall vara kvar. För det ändamål som beredningslånen är avsedda, nämligen för utveckling av nya produkter m.m., har fiskerinäringen inte visat något intresse. Trots detta vill vpk i sin reservation att anslaget skall vara kvar. Fiskeristyrelsen har det senaste året anhållit om att få omdisponera dessa medel. När det gäller bidrag till fiskevård kan sägas att det finns alla möjligheter för fiskvattenägarna själva att genom avgifter för upplåtelse finansiera fiskevård. Därmed har jag också kommenterat reservation 53 och 54. Till sist vill jag ta upp reservation 55 av vpk om fiskeplanering. Jag tycker att vpk och Annika Åhnberg som har skrivit reservationen skall göra ett studiebesök på fiskeristyrelsen i Göteborg och ta del av fiskeplaneringen och planeringen av den verksamhet som fiskeristyrelsen bedriver. Det är självklart att fiskeristyrelsen som underlag för sin verksamhet och för sin anslagsframställning måste göra bedömningar av utvecklingen och av de åtgärder som måste vidtas. Fiskeristyrelsen publicerar sina bedömningar i måldokument och i form av skriftliga verksamhetsplaner. Däremot kan man naturligtvis diskutera om det skall ske förändringar och förbättringar på dessa områden. Vi har dock en fiskeristyrelse som i dag bedriver denna verksamhet. Herr talman! Med det anförda som underlag yrkar jag avslag på reservationerna 44-55 samt bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1988/89:12 avseende fiske, mom. 70-91. Herr talman! Betänkandet behandlar även avsnitt om livsmedelskontroll, utbildning och forskning. Jag tänkte även säga något om detta. När det gäller livsmedelskontrollen har regeringen — vilket också framgick tidigare i debatten i dag — framlagt en proposition med förslag till avsevärda förbättringar. Livsmedelsverket får förstärkta basresurser och kommunernas provtagningar och undersökningar kommer att finansieras genom avgifter. Propositionen är ännu inte färdigbehandlad, utan den finns i jordbruksutskottet. I centerns och miljöpartiets reservation nr 59 vill man öka anslaget till djurskyddsfrämjande åtgärder med 1,5 milj.kr. Att finna alternativa metoder så att man inte behöver använda djur tror jag inte bara är en fråga om pengar. Tiden och utvecklingen måste också vara med. Enligt CFN:s, centrala försökdjursnämndens, senaste utgåva av statistik har användandet av försöksdjur minskat med 23 20 sedan 1983. Det finns metoder som t.ex. in vitro-metoden som kan ersätta djur. Metoden innebär att man odlar bakterier i behållare. Denna metod ger dock enligt experterna inte ett fullständigt säkert resultat. Däremot säger man att man om 1-2 år har kommit mycket längre och då kan användandet av djur minskas ytterligare. Med andra ord går den här utvecklingen mycket snabbt framåt. samt statskonsulttjänst yrkar jag avslag på med den motivering som framgår Prot. 1988/89:95 av utskottets betänkande. 12 april 1989 Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 56-61 samt bifall till

Herr talman! När Kaj Larsson började sitt anförande om fisket så beskrev han de problem som finns med miljöförstöring, utfiskning osv. Han talade om att det var något som inte var bekymmersamt bara i dag, utan för en mycket lång tid framöver. Det tyder på att allt inte är som det skall vara. Det borde ha gjorts mer, och det borde ha gjorts saker och ting som regeringen inte har tänkt på. När Kaj Larsson kom till slutet av sitt anförande konstaterade han ändock att det nog blir bra bara vi får ha en socialdemokratisk regering. Jag tror inte att fiskarna blev särskilt mycket lugnare av det. Vi har ju en socialdemokratisk regering nu, och det har inte blivit bättre, snarare tvärtom. Från centerpartiets sida har vi begärt ett katastrofskydd för fiskarna, för att man skall komma till rätta med just de bekymmer som Kaj Larsson beskrev så bra. Det här är ingenting som läker med en gång, utan det är ett bekymmer som vi kan få ha under ganska lång tid framöver. Det vore då rimligt att de som lever på att ta upp fisk ur havet och sälja till svenska invånare också skulle ha ett skydd så att de kan överleva de bekymmer som från och till uppstår. Utskottsmajoriteten har dock inte velat gå med på det. Jag skulle vilja fråga Kaj Larsson varför ni inte vill göra det. Är det inte angeläget att de som sysslar med fiske finns kvar om 5, 10, 20 år? Är det inte viktigt att någon vågar satsa på detta? Med den osäkerhet som finns kanske man inte vågar göra det. Samma resonemang kan föras även när det gäller fiskerilånen. Det är angeläget att det finns lånemöjligheter så att de som vill satsa också kan göra det. Nu har vi ju gått med på att man har tagit bort dessa fiskberedningslån, precis som revisorerna har föreslagit. Men i den här budgetpropositionen föreslår regeringen lån, och utskottet går med på det. I det betänkande som vi nu har fått om priserna på fisk, skriver regeringen att det vore angeläget att vidareförädling av den svenska fisken kunde bli mer långtgående än den är i dag. Det är just detta som dessa fiskberedningslån skulle syfta till. Men dem har man tagit bort. Det som sägs går alltså inte ihop. När det gäller de alternativa metoderna för djurförsök är väl det som Kaj Larsson sade riktigt, nämligen att den frågan håller på att beredas. Det är inte obetydligt om man kan få ekonomiska resurser för att fortsätta att satsa på detta och göra tester så att man får fram sådant som håller. Det är viktigt att denna reservation verkligen vinner.

Herr talman! ”Jens Eriksson svartmålar” säger Kaj Larsson. Jag undrar vem det är som svartmålar? Kaj Larsson talar om en överdimensionerad fiskeflotta, trots att vi har kvoter så att det räcker för de 500 skeppen och fiskebåtarna. Han talar också om vattenkvaliteten. Jag gläder mig åt att vattnet i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön har bytts ut under vinterns 7 stormar. Kaj Larsson talar också om hotade laxbestånd. Kaj Larsson borde veta att laxbeståndet ännu inte är hotat. De naturreproducerande stammarna som är hotade är inte i laxbestånd i Östersjön. Det beståndet är för närvarande bra. Jag tar upp sådant till diskussion som man kan göra något åt. Man kan låta bli att tafsa och nagga i kanterna varje år på det lilla stöd som det svenska fisket får. Om detta är att svartmåla, kan jag hålla med om att jag nu svartmålar. När det gäller Oslodeklarationen undrar Kaj Larsson hur det kan komma att gå med pristillägget. Det enda som EFTA-länderna tycks vara eniga om är, att den svenska prisregleringsavgiften skall tas bort. Avgiften är inte i enlighet med de regler som gäller inom EFTA. Jag tar det som ett löfte från socialdemokraternas företrädare här i kammaren att detta skall kompenseras på annat sätt. Jag skall kontrollera vad det står i protokollet. Kaj Larsson säger att fraktstödet skall tas bort och ersättas av ett pristillägg på foderfisk. Det är inte sant. För tredje året i rad har vi ett avtal om pristillägg på foderfisk. Fraktstödet skall tas bort den 1 juli i år. Jag påstår fortfarande att man har gjort detta under falska förespeglingar från fiskeristyrelsens sida. Jag beklagar att man i utskottet godtog de skäl som styrelsen angav. När det gäller fiskerilånen är jag i dag tveksam till, med tanke på den lönsamhet som finns inom fisket, att man kan låna pengarna på den öppna marknaden. Det är inte så bra ekonomi. Kaj Larsson säger samtidigt att fiskare sliter alla dagar i veckan. Då är det inte lätt att finansiera genom lån på den öppna marknaden. Det är därför vi har fiskerilånen. Detta är också en del av stödet till det svenska fisket.

Herr talman! Kaj Larsson talar i sitt inledningsanförande om alla de svårigheter och utmaningar som yrkesfiskarna står inför. Han beskriver på ett vällovligt sätt de möjligheter som också skulle finnas. Men folkpartiets analys av detta leder till satsningar på fiskarna. Det leder till satsningar på fiskeristyrelsen. Det leder till satsningar på lån och ytterligare vidgade möjligheter för de näringsidkare som yrkesfiskarna utgör. Vi behöver dem, och de behöver på olika sätt ett stöd. I Kaj Larssons analys blir allt vad regeringen gör bra. Något därutöver behövs inte. Med mycket krumbuktande har man medgivit att 5 milj.kr. skulle kunna gå till forskningen. Det är möjligt att Kaj Larsson förbisåg att han i sitt inledningsanförande nämnde att yrkesfiskarna minsann jobbar alla dagar i veckan. Detta är en bakgrund till just att det inte är möjligt för de flesta yrkesfiskare att vara med och delta i de utbildningar som erbjuds utöver de ordinarie utbildningslinjerna. Det är brist på insikt från Kaj Larssons sida, eller möjligen tror han sig lura oss på något sätt, när han talar om att vårt förslag om 300 000 kr. ytterligare till utbildning skulle vara för fiskarna själva. Dessa pengar skulle ge fiskeristyrelsen ytterligare resurser att producera och erbjuda just den yrkesutbildning som yrkesfiskarna skulle kunna ta del av. Det är det som är sanningen bakom vårt tilläggsförslag på 300 000 kr. Detta är välmotiverat, och det är något som Kaj Larsson borde gå med på —-i stället för att raljerande Prot. 1988/89:95 tala om att ”pinka i byxorna” och säga att det möjligen skulle vara skönt för 12 april 1989 stunden men inte löser problemen långsiktigt. Detta tyder faktiskt på en brist på insikt om naturens förlopp. Kaj Larsson får gärna fortsätta att ”pinka” på fiskarna, eller möjligen i sina byxor. Men för folkpartiets del handlar det om något mycket mera allvarligt, nämligen att se till att de medel som frigörs genom att fiskberedningslånen tas bort kan användas till något annat. Det innebär inte att vi utökar anslagen. Det innebär att vi använder de pengar som hittills redan har funnits. Det är fiskarna värda.
Herr talman! Kaj Larsson ville ge mig ett gott råd, och jag är alltid mottaglig för goda råd. Det är självklart att jag skall försöka göra ett studiebesök på fiskeristyrelsen, som Kaj Larsson föreslog. Men jag kan försäkra Kaj Larsson att jag redan förstår att fiskeristyrelsen gör planer för verksamheten. Det brukar myndigheter göra. Det som avses i vår reservation är inte myndigheternas planering, utan ett beslut på den övergripande politiska nivån i den här församlingen. Visserligen har vi självständiga myndigheter i vårt land, men en viss politisk styrning kan väl ändå vara önskvärd. Det som avses i vår reservation är just en sådan politisk övergripande diskussion när det gäller fiskerinäringen. I avvaktan på en sådan övergripande plan för fiskerinäringens framtid anser vi inte att några större förändringar skall göras, särskilt inte sådana förändringar som innebär neddragningar av medel och stöd till fiskerinäringen. Kaj Larsson tog upp livsmedelskontrollen. Jag vill då upprepa det som jag sade i mitt första anförande, nämligen att reservation 56, som vpk står bakom, innebär att medel via stadsbudgeten avsätts till livsmedelsverket. På så sätt kan vi garantera oss att den förbättrade livsmedelskontrollen blir förverkligad redan i år, oavsett om regeringen eventuellt får bakläxa på det förslag till avgiftssystem som har lagts. Jag vill uppmana Kaj Larsson och övriga ledamöter som är angelägna om en förbättrad livsmedelskontroll att rösta för bifall till reservation 56.
Herr talman! Den här debatten har pågått hela dagen, och snart händer kanske det som jag talade om i mitt inledningsanförande. Herr talman! Lennart Brunander sade att jag hade nämnt att alla problem skulle lösas bara vi fick ha en socialdemokratisk regering. Jag menar att det inte bara är en socialdemokratisk regering, Lennart Brunander, utan också den socialdemokratiska politik som regeringen för som är tryggheten. När det gäller frågan om fiskerilån, som flera talare berört, måste vi vara medvetna om att lånen bara är en liten del av vad ett helt fartyg kostar. Jag tror att man i dag får 1,5 milj.kr. i lån. Räntekostnaden är cirka två tredjedelar av diskontot — det är i och för sig mycket positivt. Det som sker i dag är investeringar i stora fartyg som fordrar mycket privata pengar. Detta leder till att fiskarna måste fiska intensivt. Det var detta jag försökte beskriva när jag sade att fiskarna var ute och fiskade alla dagar i veckan. Det är alltså 79 för att få det att gå runt. I mitt anförande sade jag att det måste bli en balans. Har vi rätt sammansättning av fiskeflottan i dag? Det är inte bara antalet båtar som är det viktiga, utan det är kapaciteten. Jag menar att det nästan är en överkapacitet i dag, att vi plundar haven för hårt. När jag, Jens Eriksson, talade om lax nämnde jag just detta med den naturproducerande laxen och ingenting annat. Jag sade att det var den som utgjorde problemet och som hade föranlett fiskeristyrelsens utredning. När det gäller fiskberedningslån är det ju inte beredningsindustrin som har problem i dag. Den har inte efterfrågat dessa lån eller utnyttjat dem. Därför vill man nu omdisponera beredningslånen. När det inte finns användning för rubricerade lån, skall man inte ha dem kvar. Man skall inte ha 10 milj.kr. disponibla för fiskberedningslån i slutet av budgetperioden. Då skall dessa medel i stället omdisponeras till fiskerilån. Jens Eriksson sade att när det gäller EFTA bör stödet vara kvar. Jag vet att detta är ett problem, men jag har inte på något sätt utlovat att någonting annat skall komma i stället. Om stödet skall vara kvar för fiskerinäringen, måste vi finna någon annan väg — jag sade om.
Herr talman! Hörde jag rätt, Kaj Larsson, att nu när vi inte behöver fiskberedningslånen, skall de omdisponeras till fiskerilån? Men det har inte regeringen gjort, utan man har försökt att behålla dessa 10 milj.kr. och tagit bort dem från fisket. Nu fick vi till stånd en överenskommelse i jordbruksutskottet, som innebär att 5 av dessa 10 milj.kr. skulle gå till forskning, vilket jag tycker är bra. Men de övriga 5 milj.kr. håller ju socialdemokraterna fortfarande borta från fisket. Nu sade Kaj Larsson att de skulle styras om till fiskerilån, men det var väl inte meningen. Kaj Larsson svarade inte på mina frågor om katastrofskydd och fiskarnas bekymmer i det sammanhanget, utan han hänvisade till att det inte bara är en socialdemokratisk regering som behövs, det behövs också en socialdemokratisk politik. Jag vill fråga Kaj Larsson: När tänker ni ta fram den politiken?
Herr talman! Kaj Larsson sade att de lån som beviljats utgör en liten del av vad ett fartyg kostar. Det är alldeles riktigt. Stödet är alltså litet, men det är ändå ett stöd som har stor betydelse för den som skall etablera sig eller som skall skaffa sig en ny båt. De stora båtarna hör inte hemma i det här sammanhanget, eftersom de inte tar några fiskerilån. Båtar på över 100 bruttoton får inga fiskerilån. Om båtarna inte byggs i Danmark och där får förmånliga lån med räntor på 5-6 Yo, kan fartygskreditsinstitutet betala ut lån som är förmånligare än lån på öppna marknaden. Stora fartyg får inga fiskerilån, utan de är avsedda för det mindre tonnaget, eftersom medlen i anslaget är så begränsade. Att fiskberedningslånen inte utnyttjades var ju bara till fördel, för då kunde man föra över dessa pengar till fiskerilån eller fiskberedningslån, eftersom medlen var överförbara till olika ändamål. Nu går fisket miste om de 10 milj.kr. som inte utnyttjades. Om de skulle behövas igen till fiskberedningslån, finns de inte längre kvar. Det rör sig om en avtappning på Prot. 1988/89:95 10 milj.kr. för näringen som blir följden av detta beslut. Det är inte så 12 april 1989 underligt att socialdemokraterna förordar detta. Det är inte mer än tre år sedan då det låg ett förslag på riksdagens bord som innebar att fiskerilånen skulle slopas helt och hållet. Nu går socialdemokraterna på samma linje. Man får aldrig mig till att tro att det är socialdemokratisk politik som är bra för fisket. Det får Kaj Larsson och möjligen hans partibröder vara ensamma om att tro. Jag uppfattade kanske Kaj Larsson fel när han sade att man skall skaffa pengar på annat sätt. Jag skall se efter närmare i det protokoll som kommer, men jag tolkade Kaj Larsson som att om man tar bort prisregleringsavgiften, måste man se till att man får pengar på annat sätt.
Herr talman! I slutet av mitt förra inlägg sade jag att om fisket skall ha fortsatt stöd — jag sade om — måste således annan finansieringskälla sökas. När det, Lennart Brunander, gäller fiskberedningslånen sade jag att vad som förevarit är att industrin inte har utnyttjat dessa lån. Därför vill fiskeristyrelsen omdisponera pengarna. När lån inte utnyttjas till det som de är avsedda för, anser jag att man inte skall ha dem kvar. Lennart Brunander är säkert också medveten om den problematik som svenskt fiske och mycket annat har ställts inför — jag tänker närmast på havsförstöringen. Jag vet inte om Lennart Brunander menade att havsförstöringen inte skulle ha inträffat om det hade förts en centerpolitik i Sverige. Jag tror att vi alla blev överrumplade av vad som skedde. När det gäller lånen vill jag till Jens Eriksson säga att det inte finns någon annan näringsgren i dag som har så fördelaktiga lån som fiskerinäringen. För fiskerilånen betalar man två tredjedelar av diskontot i ränta. Det är mycket fördelaktigt, och det kan alltid diskuteras vilket stöd och vilken kvantitet stödet till fisket skall ha. Jag menar att det måste ges en grundläggande plåt för fisket. Det är inte säkert att det måste till en massa pengar för att fisket skall kunna fungera. Det kan röra sig om andra insatser, Jens Eriksson.

Herr talman! Om några dagar är det på dagen tre år sedan Tjernobylolyckan inträffade. Jag står här i talarstolen just för att jag vill ta upp Tjernobyleffekten. Det gäller reservationerna 13, 14 och 16 som berör rennäringen och samerna. Pås. 26-27 i detta betänkande har Åsa Domeij lyckats få utskottet att i sin skrivning ta med att samerna skall garanteras ersättning på grund av radioaktivt nedfall i förlängning, alltså under flera år framöver - framgent”, skriver utskottet. Birgitta Dahl lovade redan 1986 att samerna skulle få ersättning både för slaktad ren och även för utfodring. Jag hoppas Birgitta Dahl kommer att stå fast vid sitt löfte. 81 Vi i miljöpartiet anser att det gränsvärde som satts när det gäller renar och vilt, 1 500 bq kg. Det verkar inte klokt att man höjer gränsvärdet så som man gjorde 1986, då gränsvärdet för renkött ökade med fem gånger så mycket. Effekten av detta är att det är samerna som kommit i strykklass. Det är inte alls konstigt att slakteriet i Harads har gått i konkurs. Man får inte blunda för att detta är av betydelse. Om man sänkte gränsvärdet till 300 bq och krävde ersättning för varje slaktad ren som har över 300 bq, skulle kanske samerna klara sig bättre rent kostnadsmässigt. Men den informella sektorn kan man aldrig mäta. Tidigare i dag upplystes om att det betalats ut 5,5 milj.kr. i ersättning när det gäller bär, vilt, jakt och fiske. 5,5 milj.kr., vad innebär det — om man skall se till den informella sektorn — i jämförelse med den livskvalitet som gått förlorad? De människor som bor i de här trakterna, bor där just för att naturen ger dem en livskvalitet. Hur skall man kunna ersätta cesiumdrabbade sjöar? Vi i miljöpartiet anser att de forskningsresurser som det talas om i reservation 13 bör sättas in för att kalka och kaliumgödsla sjöar och marker samt för att sanera efter Tjernobylolyckan. Vi anser vidare att man måste mäta både cesium och strontium. I dag har vi inte fått reda på någonting om strontiummätningar. Den första fråga jag ställde när jag kom till riksdagen i höstas handlade om cesium och strontium. Jag menade att varje hushåll som hade blivit drabbat av det radioaktiva nedfallet skulle få en rapport om hur det förhåller sig i fråga om strontium i livsmedlen. Mats Hellström lovade att vi skulle få en rapport om cesium som skulle komma ut till hushållen. Jag har ännu inte sett den. Då svarade Mats Hellström att den skulle komma ”nästa vecka” — det var någon gång i oktober. Dessutom är uppföljningen oerhört viktig. Det står i reservation 13 att uppföljning skall ske i Gävleborgs län. Men det är lika viktigt att följa upp i Västernorrlands län, varifrån jag kommer. Nu vet jag att länsstyrelsen och högskolan har tagit initiativ till att följa upp situationen inom landstinget. Man skall dessutom se på vilka epidemiologiska effekter det kan ha fått. Kan immunförsvaret ha drabbats på grund av lågdosstrålning? Det är faktiskt känt — det har kommit flera fakta — att lågdosstrålning har större effekt på människan än vad man tidigare trott. Varför har t.ex. diabetes ökat bland barnen? Jag har på nära håll fått kontakt med barn som har fått diabetes, även om ingen i familjen tidigare haft diabetes. Det viktigaste är ändå att undanröja hoten, att avveckla kärnkraften. Vi i miljöpartiet de gröna anser att vi snabbt skall avveckla kärnkraften. Vi skall också påverka internationellt. Därför ser vi det som mycket betydelsefullt att vi får kontakt med balterna och på så vis kan påverka i frågan Ignalina. Ignalina ligger inte längre ifrån än att vi skulle kunna få uppleva ett nytt Tjernobylfall. Härmed ber jag att få yrka bifall till reservationerna 13, 14 och 16.

Herr talman! De minst sagt spektakulära händelser som drabbade Västerhavet sommaren 1988 — med giftalger i mängd, säldöd och syrebrist som slog ut allt liv över stora bottenytor — kom knappast som en överraskning för västkustfiskarna. Långt tidigare hade de fått känna på hur miljöförstörningar undan för undan krävt sin tribut: fångsterna minskade och vissa arter saknades ibland helt och hållet. En del fisk har flytt till vatten där de kunde överleva. Ett skaldjur som havskräftan betraktas i dag som för alltid förlorad åtminstone vid Hallandskusten. Herr talman! Hallands fiskare har drabbats mycket hårt av den försämrade havsmiljön. Fisket är deras yrke, och fiskare vill de förbli. Och vi andra behöver deras tjänster även i fortsättningen.

Sill, torsk och kräftor låter sig inte fångas i samma garn. Vårt yrkande går ut på att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om detta, en i vårt tycke ganska anspråkslös begäran. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 48.

Herr talman! Fiskets och fiskerinäringens betydelse är väldigt stor. Det är inte bara fråga om kost och inkomstkällor för många. Det påminner oss dagligen om att vi måste ha större vördnad inför naturen och att det finns en nära koppling mellan människan och naturen. Själv som grabb uppväxt i Skåne, i staden Helsingborg, kom jag väldigt snabbt i kontakt med natur och miljö. Tonfisken gick på 40 och 50-talet i Öresund, som en gång i tiden har varit ett av de bästa tonfiskvattnen i världen. Som grabb hissnade jag inför upplevelsen att få gå ut på piren och fiska makrill. Men under mina ungdomsår i Helsingborg fick jag också uppleva att makrillen inte längre gick in i Öresund. Tidigt insåg jag att vi hade begränsade kunskaper om fisket och miljöpåverkan. Jag yrkar bifall till en gemensam reservation från centern och miljöpartiet om katastrofskydd för fiskare. Reservationen baserar sig på en centermotion. Vi själva i miljöpartiet har skrivit en motion med ungefär samma lydelse som antagligen hamnat i ett annat utskott. Jag vill också yrka bifall till reservation 48 av Åsa Domeij, som baserar sig på en folkpartimotion. Hade inte Åsa Domeij suttit i jordbruksutskottet, hade inte den här reservationen funnits. Man kan undra vad det beror på. Hallandsfiskarna är kanske de som fiskar mest ekologiskt riktigt. Det är kustnära fiske. Men det fisket slås ut snabbt. Fiskarna har inga stora båtar som kan gå ut i Östersjön eller långt ut i Skagerrak, utan de är beroende av det kustnära fisket. De har drabbats hårt av den miljöförstöring som har skett i Västerhavet de senaste åren. Därför är det viktigt att vi solidariskt ställer upp och inte bara skyller ifrån oss och säger att det har vidtagits arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har tidigare här i kammaren haft en debatt med | Ingela Thalén. Den visade ganska tydligt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns på många andra områden inte riktigt gäller för fiskarna. Fiskarna är en speciell kategori yrkesarbetare. De har ett dåligt skydd om det händer någonting liknande det som nu har hänt inom miljöområdet. Angående reservation 48 vill jag ställa en fråga till Margareta Fogelberg: Kommer folkpartisterna att stödja reservationen gemensamt, eller är det bara en enskild ledamot som gör det? Det kunde vara intressant att veta innan vi går till röstning. Jag yrkar vidare bifall till reservation 53 om bidrag till fiskevård. Den går ut på att man skall höja bidraget med 1 miljon jämfört med vad som föreslås av regeringen. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi fortsätter debatten här med ett nytt ärende från samma utskott. Efter en ganska lång debatt om jordbruksärendena följer nu miljöfrågan, som faktiskt då och då varit uppe även i debatten om jordbruksärendena. Det är en mycket viktig fråga, och jag tror att en allt större del av väljarna och människorna i övrigt såväl i Sverige som i världen i Övrigt inser att miljön är mänsklighetens ödesfråga. Tyvärr diskuterar politiker kanske mest ekonomi och refererar massmedierna helst affärer. Men den stora majoriteten av folket inser nog att miljön är det viktigaste. Detta kan innebära att vi får ett växande gap mellan människorna och politikerna. I viss mån finns det också ett gap mellan riksdagen och regeringen. Detta är inte bra för demokratin, och det är viktigt att vi gemensamt försöker göra något åt det. Jag skall ganska kortfattat illustrera vad jag här har sagt med några exempel. I våras fattade vi ett stort miljöbeslut, och jag är övertygad om — det har jag sagt tidigare i den här kammaren — att regeringen inför den propositionen och inför det beslutet hade mycket högt ställda krav och höga ambitioner. Ändå kunde man i riksdagen flytta fram positionerna på en rad områden. Jag tror att det beror på att opinionsförändringarna går ganska snabbt i samhället. Därför kunde man gå längre här än vad regeringen hade trott litet tidigare. Vi fattade bl.a. beslut om att uttala att utsläppen av koldioxid inte skulle överstiga dagens nivå med tanke på den fara som ligger i drivhuseffekten med klimatförändringar. Detta är en fråga som nu debatteras alltmer. Jag läste för någon tid sedan en amerikansk tidskrift, där en erkänd forskare skrev att frågan i dag inte är om det blir varmare eller inte varmare, utan frågan är hur mycket varmare det blir. Trots att den här tidskriften egentligen är ett regeringsorgan innehöll artikeln en ganska kraftig kritik mot den amerikanska regeringen, som med hänvisning till oenighet bland forskarna inte gjorde någonting åt denna allvarliga fråga. I och för sig är det en ganska vanlig tankegång att om forskarna är oeniga, då får vi vänta. Här ser vi också sambandet mellan de två betänkanden som vi nu behandlar. Samma kommentar har jordbruksministern avlåtit när det gäller skogsmarken, försurningseffekterna på skogsmarken och behovet av skogsmarkskalkning. Med hänvisning till oenighet bland forskarna avvisas anslag och avvisas framställningen från skogsstyrelsen.

Vi har exempel från trakterna mellan Skåne och Blekinge, där försurningseffekten är som störst och där nedfallet av svavel är uppmätt till 42 kg per hektar och år. Det innebär att det blir rubbningar i näringstillförseln, och dessutom leder det till ökat kväveläckage från marken och frigörelse av giftigt aluminium. Skogsmarken har blivit 100 gånger surare än den var i början av 1950-talet. Vi har föreslagit att man skulle anslå medel i den storleksordning som skogsstyrelsen föreslog inför budgetbehandlingen, men det går övriga partier tyvärr emot. Det är min förhoppning, kanske inte att vi får igenom vår reservation men att den debatt som kommit till stånd i det här ärendet skall leda till att fler tar hänsyn till den allvarliga utvecklingen. Det internationella miljösamarbetet är mycket viktigt. I januari 1984 motionerade centerpartiet om en internationell luftvårdsfond — den borde byggas upp för att finansiera gemensamma åtgärder mot försurningen. Jag har ofta tagit upp detta och kritiserat regeringen för att det inte har hänt någonting, men i dag kan jag säga att jag är glad över att Birgitta Dahl har aktualiserat den frågan inom ECE, FN:s miljöorgan. I årets motionsflod har vi motioner, bl.a. från centerpartiet, om en internationell miljöfond som skulle byggas upp av en viss procent av industriländernas bruttonationalinkomst; man kunde börja med 0,1 90 och sikta mot 0,5 96. De motionerna behandlas i annat sammanhang, men jag vill hänvisa till ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet i den här frågan. Jag tror att det är angeläget att de länder som har ekonomisk kapacitet är beredda att avstå en del för att hjälpa till och se till att det händer mer i de länder som har det svårare ekonomiskt. Under valrörelsen förespeglade regeringen väljarna att man skulle sätta in kraftfulla åtgärder mot havsföroreningarna. Efter valet kom propositionen där det föreslogs 30 milj.kr., varav 5,5 miljoner till marin grundforskning. I årets budgetproposition har ambitionerna krympt till 1,5 miljoner i påslag. Efter höstens proposition hade naturvårdsverket bedömt det samlade behovet av forskningsinsatser till 30 milj.kr. per år under fem år, och det har vi från centerpartiet lagt fram förslag om. Forskningen skulle bl.a. ge underlag för det internationella arbetet. Syrevärdena i Kattegatt är nu åter normala efter den blåsiga vintern, men havskräftorna är borta liksom 1988 års torskgeneration. Föroreningssituationen i haven är fortsatt allvarlig. Utsläppen av klor och tungmetaller måste upphöra, och kväveutsläppen måste begränsas kraftigt, både nationellt och internationellt. Regeringen är tydligen i förhållande till debatten under valrörelsen här på defensiven. Jag vill i det här avseendet yrka bifall till reservation 40 i betänkandet. Inom massaindustrin har det visat sig vara både enklare och billigare att minska utsläppen av klor. Företagen marknadsför och konkurrerar nu med klorfria produkter. Svenska naturskyddsföreningens och Miljöförbundets | I | | I lista över s.k. miljövänliga pappersprodukter måste hela tiden förnyas. Prot. 1988/89:95 Hårda krav och stark opinion har visat sig vara uppfinningarnas moder. Det har också skyndat på utvecklingen så mycket att regeringen har blivit omsprungen med flera hästlängder. Inte förrän 1992 skulle man enligt miljöpropositionen påbörja arbetet med att komma ned till 1,5 kg TOCL, totalt organiskt klor, i utsläpp per ton producerad massa. Men utvecklingen inom industrin går mycket snabbare, och det skall vi naturligtvis alla vara glada över. Det illustrerar i och för sig att vi har möjlighet att och bör skärpa kraven gentemot industrin i sådana här sammanhang. Tyvärr räcker det inte med att vi i Sverige köper miljövänliga pappersprodukter för att utsläppen till våra kuster skall minska. Större delen av den klorblekta produktionen går på export. Det innebär att samma företag som marknadsför klorfria produkter säljer klorblekta produkter i Europa. Det krävs ett internationellt tryck från regeringens sida och ett ansvar från företagens för att påverka den internationella opinionen mot de miljöfarliga klorutsläppen. Herr talman! En fråga som över huvud taget inte behandlas i betänkandet är den som antagligen blir nästa stora miljöfråga, och jag vill därför ändå ta upp den i mitt anförande här i dag. Det är frågan om biotekniken. Den skiljer sig på många sätt från de tidigare miljöfrågorna, framför allt genom att den erbjuder möjligheter, också på miljöområdet, samtidigt som den väcker många farhågor. Om tio år har människans civila och militära möjligheter genom biotekniken blivit helt andra än de är i dag. En ny värld kommer att ha öppnats. Våra värderingar och vår syn på livet kan ha förändrats. Politiker, forskare och tillverkare måste ta sitt ansvar för bioteknikens utveckling. Skall biotekniken och dess utnyttjande bli till vårt bästa måste samhället ta ett fast grepp om den.

Vi har från centerpartiet lagt fram en motion, och jordbruksutskottet har fått en del andra motioner, men eftersom det inte tidigare har gjorts något arbete från regeringshåll har jordbruksutskottet remitterat dessa motioner för att få in kommentarer från olika håll och kunna behandla dem på ett mer fylligt sätt till hösten. Biotekniken är en stor fråga, också en stor miljöfråga. Frågor som den om frisläppande av manipulerade organismer och den om möjligheterna att ta patent på liv är frågor som vi måste ta ställning till för att det här inte skall gå oss ur händerna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara slå fast att alla politiker har ett stort ansvar när det gäller framtiden och miljöfrågorna. Det är naturligtvis så att regeringen har ett huvudansvar när det gäller att fylla igen det förtroendegap som dess värre, tror jag, fortfarande finns i det här sammanhanget mellan människorna och politikersamhället. Jag vill yrka bifall till centerreservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.